Herr talman! Krister Örnfjäder har frågat mig om jag är beredd att garantera att processen, inkluderat ansökan och första utbetalning avseende verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor sker inom ramen för första kvartalet 2013. Han har vidare frågat mig om jag tagit kontakt med Tillväxtverket för att försäkra mig om att man inte förlorar i kontinuitet i den här typen av ärenden. Som Krister Örnfjäder skriver fattade regeringen den 13 december 2012 ett nytt treårigt beslut om verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. Målet med medlen är att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket fick i och med beslutet i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag om totalt 108 miljoner kronor till resurscentrum för kvinnor under åren 2013-2015. Regeringen fattade även ett beslut den 29 november 2012 som möjliggjorde en förlängning av tidigare verksamhetsperiod 2010-2012 med tre månader för att resurscentrum för kvinnor skulle kunna slutföra sina aktiviteter planenligt. Näringsdepartementet har haft en kontinuerlig dialog och ett flertal möten med både Tillväxtverket och den nationella resurscentraorganisationen Winnet Sverige för att underlätta denna process och skapa förutsättningar för att beslut om utbetalning av medel kan ske så smidigt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att Tillväxtverket kan säkerställa en god kvalitet i ansökningsprocessen. Innan beslut om utbetalning kan ske måste ansökningar ha inkommit till myndigheten som motsvarar de krav som finns för att ta del av dessa medel. Sammanfattningsvis, som jag svarat på en tidigare fråga från Krister Örnfjäder, är det mycket angeläget att denna process sker skyndsamt så att det skapas goda förutsättningar för resurscentrum för kvinnor att fortsätta att bidra med kunskap och vara en resurs i det regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt.
Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka näringsministern för det snabba svaret. Det är ett föredöme, tycker jag. Jag har, som ministern själv påpekade, tidigare ställt en fråga till näringsministern om verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. Bakgrunden var det fattade beslutet i december 2009 om ett treårigt verksamhetsbidrag. I december 2010, ett år senare, togs de första besluten av Tillväxtverket. Regeringen har, som ministern påpekar, tagit ett beslut i slutet av november 2012 som möjliggjorde en förlängning av den nuvarande treårsperioden för resurscentrum för kvinnor som aktörer i det regionala utvecklingsarbetet och i regionala handlingsplaner. Nu är det så att Tillväxtverket har bjudit in till en konferens den 27 februari som handlar om hur en ansökan ska formuleras. Ansökningar ska vara verket till handa under mars månad för att kunna behandlas och beslutas inom ramen för de tre utökade månaderna, vilka tar slut i mars. I det skriftliga svar som ministern lämnade sägs: "Det är således mycket angeläget att denna process sker skyndsamt så att det skapas goda förutsättningar för resurscentrum för kvinnor att fortsätta att bidra med kunskap och vara en resurs i det regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt." Jag har ingen avvikande åsikt när det gäller det här svaret, men skälet till att jag ändå gick vidare med en interpellation var att jag har hänvisat till situationen 2009-2010 då det tog ett år. Jag är orolig för att det händer samma sak igen, kanske inte att det tar ett år, men att tiden drar i väg. Med hänvisning till de tidigare erfarenheterna tycker jag att regeringen och Tillväxtverket borde utarbeta nya rutiner. Jag uppfattar att det inte är gjort eftersom vi återigen har hamnat i den här situationen att det drar i väg. Jag gör det helt enkelt av omtanke om verksamheterna och de personer som jobbar med det här. Vi tycker alla att de gör någonting bra, men med dagens system ger vi dem inte de bästa förutsättningarna att kunna göra jobbet bra. Jag är mån om att det sker en förbättring, och därför vill jag ställa en fråga till ministern om hon har för avsikt att se till att förändra rutinerna så att man inte ska behöva hamna i den här situationen varje gång. Nu har det hänt två gånger i rad.
Herr talman! Jag och Krister Örnfjäder delar helt ingången i detta. Det här är människor som arbetar ideellt i dessa verksamheter för att främja jämställd regional tillväxt. Tidigare ansökningsprocesser under föregående period tog för lång tid, oacceptabelt lång tid. Processen behöver förenklas och den behöver ske så smidigt som möjligt. Tillväxtverket är den myndighet som nu har ansvaret för att både hantera och administrera den här processen, att rigga ansökningsprocessen, att fatta beslut och att sedan betala ut pengarna. Vi har ju haft, som jag också sade i mitt interpellationssvar, tät kontakt och många möten både med Tillväxtverket och med Winnet Sverige för att säkerställa att den här processen ska ske så skyndsamt som möjligt. Den politiska ambitionen och de politiska besluten är glasklara. Jag som näringsminister såg värdet i vad dessa organisationer gör. Jag ville förlänga, och regeringen fattade beslut före jul. För att inte en lucka skulle uppstå förlängde vi också med tre månader, och Tillväxtverket har ett uttalat beslut från regeringen och från mig om att det här ska ske så skyndsamt som möjligt. Jag förutsätter nu att Tillväxtverket arbetar så fort de kan så att detta kan lösa sig på ett så bra och smidigt sätt som möjligt. Låt mig också säga lite om den handlingsplan för jämställd och regional tillväxt som jag presenterade den 8 mars förra året, på kvinnodagen. Det var för att vi såg att det i det regionala tillväxtarbetet är stora skillnader mellan fördelningen av resurser till män respektive kvinnor, bland annat i olika projekt. Det finns också en skillnad vad gäller hur man bryter ned till exempel olika statistikuppgifter. Den handlingsplan på nationell nivå som jag presenterade den 8 mars är nu grunden för de olika regionala handlingsplaner som man upprättar runt om i landet för en jämställd regional tillväxt. I dessa handlingsplaner spelar ju dessa resursorganisationer, resurscentrum för kvinnor, en väldigt viktig roll. Därför har vi från regeringens sida förlängt detta med tre år ytterligare och 108 miljoner. Jag måste säga att jag förutsätter att det här sker så skyndsamt som möjligt så att dessa kan fortsätta sin verksamhet så enkelt och bra som möjligt.
Herr talman! Det tycker jag låter bra. Då vill jag utveckla det resonemang som vi för till ytterligare en del. Det har nämligen kommit mig till del att man från Winnet Sverige är inblandad i en diskussion med Tillväxtverket om framtiden, om en fortsättning för det här bidraget. Men det har dykt upp en del som de är väldigt fundersamma över. Man har någon form av, jag kallar det för tvistefråga men det kanske handlar mer om ett kvarstående resonemang där man pekar på olika målgrupper för det här verksamhetsbidraget. Där har man tydligen pekat ut att även aktiebolag och liknande konstellationer ska få tillgång till de här medlen för det här uppdraget. Det här blir, jag vet inte om jag ska säga konstigt men jag kan åtminstone säga att det är lite främmande för det upplägg som har fungerat väl så här långt. Vad är då att betrakta som näringsbidrag eller rent företagsstöd i det här sammanhanget om man ska blanda in aktiebolag i den här hanteringen? Jag har också fått mig till del att ett stöd till de här resurscentrumen för kvinnor inte får vara eller bli ett näringsstöd till enskilda idkare. Då undrar man om ministern kan garantera att uppdraget ges till aktörer som påvisar ett tydligt ideellt uppdrag, om man nu ska blanda in aktiebolag i det här.
Herr talman! Jag vill bara understryka att den politiska ambitionen ligger fast och att beslutet är fattat. 108 miljoner ska under tre år fördelas till resurscentrum för kvinnor, och det är Tillväxtverket som ansvarig myndighet som har att följa regeringens beslut. I regeringens beslut, när vi gav Tillväxtverket uppdraget, skriver vi att det ska utgöra ett verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor med målet att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet. Punkt - ingenting i övrigt. Sedan skriver vi att verksamheten vid resurscentrum för kvinnor ska främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling, vilket ska ske i nära samverkan med länsstyrelse, landsting och samverkansorgan samt andra relevanta aktörer. Följande insatsområden har vi också pekat ut i regeringsbeslutet: entreprenörskap och innovativa miljöer, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande arbete och landsbygdsutveckling. De här 108 miljonerna är alltså verksamhetsbidrag till organisationerna resurscentrum för kvinnor som ligger inom ramen för Winnet Sverige.
Herr talman! Det tycker jag låter glasklart. Trots det har man tydligt gjort en annan tolkning hos Tillväxtverket. Man har tydligen lagt in ytterligare konstellationer som skulle kunna vara aktuella utöver det som står för ideella organisationer. Då vill jag naturligtvis skicka med ministern att jag förutsätter att hon tar med sig den här frågan tillbaka till departementet och tittar över hur man har gjort den här tolkningen så att inte det i sin tur ska medföra att det går grus i maskineriet så att man inte hinner bli klar under mars månad. Min andra hemställan, eller hur jag ska uttrycka mig, är: Titta gärna över själva förhållandet som ändå uppstår! Det här är tyvärr inte det enda exemplet där vi, jag säger vi, från regeringens och riksdagens sida är med och fattar beslut i all välmening som många gånger kommer så sent i själva hanteringen att vi försvårar för dem som vi sedan ger de här uppdragen och har förhoppningar på ska utföra det som vi vill ha gjort. Jag tycker att det borde kunna ges lite större marginaler, en större tidsrymd mellan vårt beslut och den 1 januari, så att det här kan rulla på på ett bättre sätt än det ibland gör.
Herr talman! Jag delar den ambitionen. Vi arbetar kontinuerligt med att förlänga och förbättra situationen vid exempelvis verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen till resurscentrum för kvinnor har ju utbetalats sedan 1998. Då fattade man beslut per år. Inför förra programperioden, 2010-2012, förlängde man och gjorde perioderna treåriga just för att få en mer trygg finansieringslösning under något år framöver. Det är min ambition att fortsätta att skapa tydliga spelregler för de verksamhetsbidrag som ligger inom min portfölj. På samma sätt har vi gjort inom andra områden. De gårdsstöd som betalas ut till Sveriges bönder till exempel har den här regeringen förlagt till rätt sida årsskiftet för att skapa en tydlighet för näringsidkarna. På samma sätt kommer vi att fortsätta genomlysa detta så att den näringsidkare eller i det här fallet den organisation som berörs i så tidig mån som möjligt ska få information om hur fortsättningen ska se ut. Samtidigt vill jag nu i mitt slutanförande understryka att den politiska ambitionen med resurscentrum för kvinnor är tydlig. 108 miljoner satsar vi på tre år. Det är Tillväxtverket som ska fatta beslut och betala ut detta. Det bygger också på att ansökningarna som kommer in är kompletta så att man kan fatta beslut. Det är det som jag tror kursen i slutet av februari har som syfte, att kunna informera och vara tydlig med vad som krävs för att beslut ska kunna fattas så fort som möjligt. Tack för den här interpellationsdebatten!